Fru talman! I Belgien gör man det. I Danmark gör man det. I Finland gör man det. I Norge, i Portugal, ja, i många länder firar man nationaldagen som en allmän helgdag. Men det gör inte vi i Sverige. Detta har föranlett oss moderater att i anslutning till behandlingen av detta betänkande avlämna en reservation. Vi anser nämligen att nationaldagen borde firas som en helgdag. I en tid då Europa och övriga världen blir alltmer internationell anser vi att det är av betydelse att nationaldagen förstärks. Ett sätt att göra det är, som sagt, att fira den som helgdag. En nationaldag är ju ett lands officiella högtidsdag. Det är den dag som man i många länder firar till minne av den tidpunkt då landet fick sin gällande författning, av en självständighetsförklaring, av en revolution eller av någonting annat. I Sverige är nationaldagen som bekant den 6 juni. Det är dagen för Gustav Vasas tronbestigning 1523 och för regeringsformens tillkomst 1809 som utgör grunden för just detta datum. Vi moderater tycker att det finns anledning att verkligen fira den här dagen som en helgdag. Det finns helgdagar i vårt land som kanske mer än hälften av landets befolkning egentligen inte firar. Nationaldagen måste vara en helgdag för att den skall kunna bli en högtidsdag för hela svenska folket. Detta skulle vara möjligt genom en ändring i enlighet med vad som sägs i reservation 1 i konstitutionsutskottets betänkande 15. Jag yrkar härmed bifall till denna vår reservation.

Herr talman! Begreppet nationaldag är en ny företeelse i vårt land. Vi har alltså inte haft nationaldagen särskilt länge. Det högtidlighållande som vi tidigare hade berodde på enskilda initiativ av olika slag genom föreningslivet. Det var svenska flaggans dag som firades. Men det finns anledning att beakta nationella händelser. Sådant är viktigt, och det har framgått också av förhållandena i omvärlden. Men det faktum att det finns anledning att framhålla betydelsen av den nationella utvecklingen eller att bekräfta en nations särdrag och särart behöver ju inte leda till nationalism. Utöver det som Stig Bertilsson nämnde om den 6 juni vill jag lägga till att den senaste grundlagen antogs just detta datum, alltså den 6 juni. För att så att säga lyfta nationaldagen, tidigare kallad svenska flaggans dag, anser vi i centerpartiet att det är viktigt att den dagen görs till helgdag. Vi skulle då följa en ordning som gäller i de allra flesta länder i vår omvärld. Det skulle förstärka nationaldagen, som skulle bli en nationell högtidsdag. Herr talman! Jag ber att få hänvisa till vad vi i centern har sagt i våra motioner samt i vår reservation. Det finns anledning att återkomma till frågan. Jag kommer dock inte i dag att yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas ett antal motioner. Motionärerna yrkar att nationaldagen den 6 juni stadfästs som helgdag. Vidare finns det i två motioner krav på ändringar i flagglagstiftningen. Till utskottets betänkande är två reservationer fogade -- en från moderaterna och en från centerpartiet. I reservationerna yrkar man att nationaldagen skall vara en helgdag. Men motionsförslag om att nationaldagen görs till helgdag har behandlats och avslagits vid ett flertal tillfällen under senare år. Riksdagen har då hänvisat till att nuvarande former för firandet av nationaldagen ger tillräckligt utrymme när det gäller att markera nationaldagens betydelse i det svenska samhället. Så sent som i maj 1989 antog riksdagen en lag om allmänna helgdagar. Då gjordes det inga ändringar när det gäller de helgdagar som redan finns. Vidare finns det ett tungt vägande skäl för att avstyrka reservationerna, nämligen att införandet av ytterligare en helgdag skulle få stor samhällsekonomisk betydelse. Kostnadseffekterna skulle bli betydande. Av ca 200 Ett annat mått i det avseendet är att införandet av ytterligare en arbetsfri dag skulle kosta 0,25 % av BNP. Det betyder att det skulle kosta drygt 3 miljarder kronor att införa en ny helgdag. Dessutom skulle nationaldagen två gånger av sju infalla på tisdagar resp. torsdagar, något som med sannolikhet skulle leda till att krav på ledighet vid s.k. klämdagar skulle resas på arbetsmarknaden. Moderaterna har visserligen insett att införandet av en ny helgdag skulle få samhällsekonomiska konsekvenser. De yrkar därför att regeringen skall låta utreda frågan om huruvida någon annan helgdag kan flyttas eller helt utgå, så att nationaldagen i stället blir helgdag. Vidare säger moderaterna i sin reservation: ''Det torde knappast råda någon tvekan om att allmänheten hyser uppfattningen att nationaldagen bör vara helgdag.'' Med anledning av moderaternas resonemang i den här reservationen vill jag säga att det här med att flytta eller att slopa någon av det nuvarande helgdagarna inte är så enkelt. Såvitt jag förstår skulle en sådan åtgärd antingen uppröra eller såra de människor som vill fira en kyrklig helgdag enligt djupt förankrad religiös helgd eller också uppröra och såra de hundratusentals människor som vill högtidlighålla första maj -- arbetarrörelsens stora internationella högtidsdag. Första maj har ju varit helgdag i Sverige sedan 1928.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
Herr talman! Rosa-Lill Wåhlstedt säger att ett skäl till att låta bli att göra nationaldagen till helgdag är att det inte gjorts några förändringar tidigare. Men om man resonerar på det sättet blir det över huvud taget inga förändringar i vårt samhälle. Det händer ju väldigt mycket runt om i Europa, och därför finns det anledning att på olika sätt understryka nationaldagens betydelse. Mot den bakgrunden tycker jag att Rosa-Lill Wåhlstedt borde vara lyhörd, åtminstone i någon mån, inför de opinionsyttringar som ändå förekommer. Vi moderater säger att det lär finnas en majoritet bland svenskarna som vill att nationaldagen skall vara helgdag. Även om vi, när vi gör ett sådant uttalande, inte stöder oss på detaljerade studier, så är det ändå fråga om väldigt kraftiga opunionsyttringar. Vi anser faktiskt att dessa är värda att beaktas. Vidare talar Rosa-Lill Wåhlstedt om kostnadseffekterna beträffande en ny helgdag. Naturligtvis har vi också observerat de förhållandena. Av den anledningen har vi sagt att man, även om ett principbeslut fattas om en ny helgdag, bör utreda om det finns någon möjlighet att eventuellt ta bort någon annan helgdag. När det gäller de andra helgdagarna är faktiskt inte alla kyrkliga. Vad beträffar första maj, som är helgdag alltsedan 1928, kan vi konstatera -- och det borde Rosa-Lill Wåhlstedt också göra -- att den dagen inte är så helig längre. Man jobbar numera i hög grad på första maj -- många gör faktiskt det. Jag säger därmed inte att första maj skall tas bort som helgdag. Men vi måste vara observanta på de förändringar som äger rum runt omkring oss. Sammantaget, Rosa-Lill Wåhlstedt, tycker jag att det finns väldigt mycket som talar för att man, om nu t.ex. arbetarrörelsen anser att första maj mycket väl kan vara helgdag, också borde kunna ställa upp på att hela nationen får betrakta sin dag som en helgdag.
Herr talman! Stig Bertilsson anför en mängd argument för att nationaldagen skall bli helgdag. Men då vill jag framhålla att utskottets majoritet har funnit att de nuvarande formerna och de arrangemang som man har ute i landet är till fyllest när det gäller att fira nationaldagen. Jag skulle till Stig Bertilsson vilja säga att vi i dagens situation, när vi har sådana problem med ekonomin och måste vara återhållsamma, bör tänka oss för en eller två gånger innan vi inför ytterligare kostnader i samband med tillskapandet av ytterligare en helgdag, en dag som därmed görs arbetsfri. Det handlar om pengar i storleksordningen drygt 3 miljarder kronor. Det är inte att förringa. Jag skulle vilja fråga Stig Bertilsson vilken av de andra helgdagarna han tror att man skulle kunna slopa. Det finns en religiös hävd, och det finns andra traditioner. En sådan prövning gjordes i maj 1989, och då fann man inte att man kunde ta bort någon av eller ändra de nuvarande helgdagarna.
Herr talman! Att socialdemokraterna har skött vårt lands ekonomi så dåligt kommer för oss moderater aldrig att vara ett argument för att inte ha nationaldagen som helgdag. Det vill jag understryka. Rosa-Lill Wåhlstedt sade att jag har anfört en massa argument. Exakt så sade hon. Värdera dem, lyssna till dem, Rosa-Lill Wåhlstedt! De finns förankrade i opinionen. Vilken helgdag man skall ta bort, om man skall ta bort någon, är vad vi vill ha utrett. När vi har fått göra det kommer också svaret.
Herr talman! Helt kort vill jag säga att det när det gäller den ekonomiska situationen i landet finns andra krafter som verkar och ser till att ekonomin utvecklas på ett visst sätt. Det är inte socialdemokraterna och deras regeringspolitik som har varit orsak till detta. En prövning av vilken helgdag man eventuellt kan flytta eller låta utgå skedde i samband med att lagen om helgdagar antogs i maj 1989.

Herr talman! Till konstitutionsutskottets betänkande nr 6, som vi nu skall behandla, finns fogade fyra reservationer, av vilka två gäller negativ föreningsrätt och de två övriga kollektivanslutningen till politiskt parti. Det är således ett par synnerligen gamla bekanta som åter dyker upp på arenan. Det måste rimligen vara varje enskild människas egen angelägenhet att själv avgöra om hon vill tillhöra en förening eller inte. Detta är så elementärt, att det är fullkomligt obegripligt att det alltjämt finns personer -- t.o.m. i denna kammare -- som vägrar att inse att denna rätt skall vara absolut tryggad och därmed i alla avseenden vara grundlagsfäst. Detta gäller enbart för rätten att fritt ansluta sig till en förening, dvs. den positiva föreningsrätten, men däremot inte för den negativa föreningsrätten, dvs. rätten att slippa tillhöra en förening. I Sverige bryter vi därmed mot vad Europakonventionen för mänskliga rättigheter har uttalat i frågan. Här har vi rader av flagranta fall, där man från fackliga organisationers sida begått rent diskriminerande handlingar för att tvinga arbetstagare att bli medlemmar. Bojkotter, snokande och ren personförföljelse ingår dess värre i denna hantering. Åtgärder av typ svartlistning av icke-medlemmar äger också rum. Inslag av den karaktären har föga med demokrati att göra. Rätten att utan sanktion träda ut ur en förening borde vara lika självklar som rätten att ansluta sig. Så är det alltså inte. Trots att arbetsdomstolen vid flera tillfällen fastslagit, att medlem i en facklig organisation äger rätt att lämna denna enligt egen önskan, händer det att fackliga organisationer på skilda sätt lägger hinder i vägen för ett frivilligt utträde. Det händer också att man försvårar för arbetsgivare, som skall anställa någon som ej är fackligt ansluten. Verkligheten visar alltså, att den enda möjligheten att garantera friheten för en person att själv bestämma om han eller hon vill tillhöra en förening eller inte är att helt grundlagsfästa föreningsrätten. Detta innebär således att även den negativa föreningsrätten blir grundlagsfäst, vilket yrkas i reservation nr 1. Frågan om kollektivanslutning till politiskt parti är också av den karaktären, att man rimligen inte skulle behöva stå i Sveriges riksdag och diskutera något som är så reaktionärt och icke-demokratiskt. Men tyvärr visar ju verkligheten även här att det är nödvändigt med en lagstiftning för att vi helt skall kunna känna oss befriade från eländet. Att kollektivt ansluta människor till det socialdemokratiska partiet utan att inhämta deras uttryckliga medgivande är en kvalificerad ickedemokratisk ynkedom. Någon ytterligare argumentering krävs inte för det självklara i att en sådan hantering måste förbjudas i lag. Från socialdemokratiskt håll görs nu gällande att man själv beslutat sig för att avskaffa kollektivanslutningen med utgången av detta år. Det tog flera år att genomföra detta, vilket hade kunnat ske utan något dröjsmål alls, om bara viljan funnits. Men det gällde ju att suga ut så mycket som möjligt av icke-socialdemokrater, att användas i den socialdemokratiska verksamheten. Nåväl, kollektivanslutningen i sin nuvarande utformning skall avskaffas. Kvarnstenen blev för tung. Men tämligen självklart är att detta är ett beslut under galgen. Med en klar socialdemokratisk riksdagsmajoritet hade beslutet aldrig fattats. Detta gör att behovet av lagstiftning kvarstår för att det skall kunna fastslås att tvångsanslutning till politiskt parti inte hör hemma i en demokrati. Självfallet har socialdemokraterna inte lämnat ifrån sig kollektivanslutningen utan att ersätta den med något annat, som ingalunda är bättre. Nu skall man ansluta fackliga organisationer. Därmed tvingas de fackligt anslutna att kollektivt vara med och betala till det socialdemokratiska partiet. Men det stannar inte enbart vid detta. Lika uppseendeväckande är att avgiften för individuellt ansluten medlem helt eller delvis skall kunna betalas av den fackliga organisationen. Därmed har man i princip inte nått någon förändring alls, snarare tvärtom, jämfört med innebörden av den nu tillämpade kollektivanslutningen. Den nya formen är lika reaktionär som den hittills tillämpade. Herr talman! Det är alldeles självklart att vi måste ha en lagstiftning som gäller förbud mot att kollektivansluta människor till ett visst parti. Det är lika naturligt att vi också yrkar att fackliga organisationer icke får anslutas till politiskt parti. Jag yrkar härmed bifall till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! Det är svårt att hålla räkningen på vilken gång i ordningen som vi debatterar de här två frågorna. Om det inte vore något problem med kollektivanslutningen, skulle vi som reserverat oss inte ta upp frågan gång på gång. Det är faktiskt 17 år sedan riksdagen första gången uttalade att kollektivanslutning inte borde förekomma, men fortfarande pågår den. Uppenbarligen har inte socialdemokraterna i grunden ändrat uppfattning. I stället har man genom slugt manövrerande byggt upp en ny konstruktion, som i praktiken är lika odemokratisk som kollektivanslutning, men med den skillnaden att det nu inte ens går att reservera sig. När socialdemokraterna nu under en tid fått vidkännas en massflykt från medlemsskarorna, hittar man på en annan modell för att pungslå de fackligt anslutna. Den enskilda människan har råkat ur askan i elden. Genom sin fackförening tvingas hundratusentals människor ekonomiskt stödja ett parti som man inte alls sympatiserar med. Ja, organisationen skall t.o.m. betala in medlemsavgiften. Det är precis sådana här konstruerade bindningar mellan fackföreningsrörelse och ett politiskt parti som länder i Östeuropa nu frigör sig ifrån och stiftar lagar emot. I går eftermiddag kunde vi i andra kammarsalen lyssna till Alexander Dubc%ek när han berättade om Tjeckoslovakiens frigörelseprocess och om dess lagstiftningsarbete just mot den här typen av bindningar. Om jag inte missminner mig var det ett antal socialdemokrater som stod upp och applåderade hans tal. I olika sammanhang uttalar socialdemokraterna sitt stöd för de förra socialistiska staternas frigörelse och lagstiftningsarbete. Varför inte stödja denna utveckling också i Sverige? Det är viktigt att slå vakt om det fackliga engagemanget i vårt land. Socialdemokraternas manipulationer bidrar bara till att splittra det och rasera förtroendet för det fackliga arbetet. Ute i landet kan man på flera håll rapportera om mer eller mindre fullgångna planer på att bilda nya fackföreningar som är politiskt obundna. Ett sätt att förhindra en sådan splittring är att genom lagstiftning slå fast att kollektivanslutning inte skall förekomma. Liksom tidigare har vänsterpartiet sitt krystade särskilda yttrande om att kollektivanslutning inte skall förekomma och att organisationsanslutning kommer att medverka till splittring inom fackföreningsrörelsen. Har man dessa åsikter är det naturligt att reservera sig. Men åsikterna kanske inte är så helhjärtade som man försöker framställa dem. Herr talman! Det är också viktigt att slå fast att varje medborgare borde ha grundlagsfäst rätt att stå utanför en förening om man så önskar. Den rätten har man i praktiken inte i Sverige. Ständigt kommer det rapporter från enskilda människor om hur fackliga organisationer på olika sätt anser sig ha rätt att trakassera enskilda medborgare för att tvinga in dem som medlemmar. Rapporter finns också om olika aktiviteter som fackliga organisationer ägnar sig åt för att ställa upp hinder för arbetsgivare som vill anställa någon som inte är fackligt ansluten. De problem som majoriteten räknar upp i betänkandet och som anses som hinder för att i grundlag rättsskydda den enskilde mot annan enskild är faktiskt inte tillräckliga för att man skall låta bli att vidta åtgärder. Verkligheten visar med all önskvärd tydlighet att behovet av ett sådant skydd finns. Våra lagkunniga har löst svårare problem än så. Ute i Europa, i andra länder, går det uppenbart att lösa sådana problem. Det stora och allvarliga problemet i det här sammanhanget är faktiskt att socialdemokraterna inte tycker att den enskilda människan behöver något skydd.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

Herr talman! Frågan om negativ föreningsrätt som den inledande delen av det här betänkandet handlar om, utgår ju från de fri och rättigheter som vi har i vårt land och som till viss del är grundlagsfästa, nämligen att det allmänna inte kan tvinga den enskilde till ställningstagande i religiöst, politiskt, kulturellt eller annat hänseende. Vi har föreningsfrihet och demonstrationsfrihet och andra grundläggande fri och rättigheter som vi slår vakt om. Lika naturligt som det är att vi har de här grundläggande fri och rättigheterna vore det att också ha rättigheten från någonting. Det är ju det som berörs i reservation nr 1 och i den motion som bl.a. Martin Olsson m.fl. från centerpartiet har lämnat. Rätten att fritt ansluta sig har vi, men rätten att fritt utträda finns inte. Det finns inget skydd mot de tvångsåtgärder som kan vidtas inom föreningslivets ram, eftersom vi i vissa fall har kopplat olika verksamheter till föreningsaktiviteter av olika slag. Det finns också på det kommunallagsreglerade området en upplösning av den rena demokratiska linjen, där man talar om brukarinflytande och medverkan från olika intresseorganisationer. Det är, inom parentes sagt, åtgärder och förslag som vi från centerpartiet har vänt oss emot. Vi har sagt att det är de demokratiska principerna som skall gälla och att vi skall motverka de korporativa inslagen. Det resonemang vi för om den negativa föreningsrätten bör också kopplas till centerpartiets förslag om att ramlagstifta om ideella föreningar. Där borde vissa grundläggande regler för de ideella föreningarna läggas fast såsom medlemskap, villkor när det gäller ekonomi etc. samt revision och rätten till utträde, för att ta några exempel. Vi har krävt en utredning om detta, och jag säger inte att det var en slutlig lösning på hur vi vill se den frågan. Jag vill med hänvisning till detta om föreningar och föreningsrätten understryka det som vi ser som självklart, nämligen både rätten att fritt ansluta sig till en förening och rätten att lämna en förening. För att kunna få detta verkställt yrkar jag bifall till reservation nr 1. Reservation nr 3 berör kollektivanslutningen, som ju är en gammal fråga i konstitutionsutskottet. Där har gjorts en rad uttalanden under åren. Bärighet även på den här frågan har ju det resonemang som jag förde tidigare om föreningsfriheten och föreningsrätten.Här tillkommer ytterligare en del som har reglerats av föreningsformen och riksdagen i vanlig lag, nämligen valhemligheten som gäller både allmänt och enskilt. Det här är uttryck för självklarheter, som jag ser det: rätten att ansluta sig, rätten att behålla valhemligheten. Socialdemokraterna har ju ändå av tradition och historia hävdat in i det sista ett samband mellan föreningar och politiskt parti, där den enskilde medlemmen inte kan få sin vilja tillgodosedd. Motvilligt har man fösts dit där man är i dag. Den socialdemokratiska kongressen har beslutat att anta nya regler för anslutning till partiet. Man har alltså inte gått på den linje som jag anser vara självklar, nämligen ett frivilligt och enskilt medlemskap i partiet. Man använder sig av teknikaliteter för att överbrygga det somsker den 1 januari 1991. Ett exempel på det är att låta föreningarna betala avgiften för den enskilde. Det lagförslag som här har diskuterats har granskats av lagrådet, som har konstaterat att det inte står i strid med de föreningsfrihetsprinciper som tidigare har åberopats, dvs. att det skulle vara ett ingrepp i den fria föreningsrätten. Lagrådet har sagt att det går att anta den här lagen utan att ingrepp görs i denna föreningsrätt. Lagrådet har också sagt att lagen skulle uppnå sitt syfte, nämligen att begränsa kollektivanslutningen till ett visst politiskt parti. Eftersom den här diskussionen inte upphör, finns det anledning att stå fast vid kravet att man skall införa en lag från den 1 januari De nya organisationsanslutningarna går ut på att grupper av medlemmar utan egen medverkan i praktiken blir medlemmar genom att deras förening har anslutit sig till ett politiskt parti. Det är, som jag redan tidigare har sagt, lika orimligt som den direkta kollektivanslutningen. Det har grundläggande betydelse för den enskildes möjlighet att vara med i en förening. Vill man inte löpa risken att på detta sätt genom sin förening bli ansluten till en politisk organisation eller ett politiskt parti, då skall man inte gå med i föreningen, trots att det kanske är av primärt intresse för den enskilde. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! Det var inga glädjetoner från de tre föregående talarna. Jag trodde nästan att de var på en begravning. Det återstår faktiskt bara två månader innan kollektivanslutningen för enskild medlem till politiskt parti upphör. Det beslutet fattades inom socialdemokratin efter det att riksdagen vid ett flertal tillfällen uttalat sig mot denna kollektivanslutning. Mitt parti har uttalat att vi, i och med att man så uppenbart bryter mot riksdagens intentioner, inte finner någon annan möjlighet än att ansluta oss till lagstiftningsförslaget, trots att vi inte tycker att det är den bästa vägen att gå. Vi har därefter kunnat konstatera att socialdemokratin i och med utgången av detta år avskaffar kollektivanslutningen. Det hälsar vi naturligtvis med stor tillfredsställelse. Det finns dock andra organisationsformer. Vänsterpartiets hållning, som också framgår av vårt särskilda yttrande, är att organisationsanslutningen inte är bra för fackföreningsrörelsen. Därför är vi motståndare till en sådan form av anslutning. Samtidigt har vi sagt att vi inte kan lägga oss i att riksdagen lagstiftar om ideella organisationers samband med andra organisationer. Här gäller det inte enskilda individer. För några veckor sedan deltog jag i min fackförenings representantskapsmöte där jag är ledamot. På dagordningen hade vi uppe frågan om hur avvecklingen av kollektivanslutningen skulle ske. I sedvanlig ordning kom en socialdemokratisk ombudsman och berättade om de valmöjligheter som fanns. Vi kunde på samma sätt som tidigare ge ett bidrag till socialdemokraterna och bilda socialdemokratiska fackklubbar på jobbet. Vi kunde också välja organisationsanslutningsformen och därmed få tillträde till arbetarkommunens representantskap samt säkerställa, som han sade, vår röst i rörelsen. Ombudsmannen glömde dock att tala om att det fanns en tredje väg, nämligen att låta bli att ge något generellt stöd till politiskt parti. Det måste vara tragiskt för både ombudsmannen och särskilt för socialdemokraterna att inte i tid ha insett detta. Det här måste vara det allra sämsta tillfället för socialdemokraterna att ställa om sig. Eftersom jag har mycket goda kontakter med basen vet jag att det här innebär oerhörda problem för socialdemokratin. Det stärker kanske inte arbetarrörelsen, men socialdemokratin får väl skylla sig själv. Efter ombudsmannens inledning och utgjutelser om hur bra dessa modeller var, framför allt organisationsmodellen, gick vi till grupparbete. Det första vi sade i den grupp jag hörde till var att vi inte kände igen oss i det ombudsmannen hade sagt. I gruppen ingick en ''stor'' klubbordförande och en mycket gammal socialdemokrat som hade ingått i bolagsstyrelsen. Vi resonerade hur vi skulle göra och kom fram till att vi aldrig skulle gå med på organisationsanslutning. Det skulle bli vår död, sade vi. På den punkten var gruppen helt enig. Nu skall vi snart fatta beslut om detta i vår fackförening. Jag kan inte tänka mig något annat än att en organisationsanslutning absolut inte kommer på fråga. Jag anser dessutom att en organisationsanslutning vore politiskt självmord för socialdemokraterna i detta läge. I nämnda grupparbete sade många att det automatiskt blir så att de som inte är socialdemokrater -- i dag är det många fler än de som är socialdemokrater -- får bilda en egen fackförening. Det är kanske det som står till buds om socialdemokraterna handskas så vårdslöst med sitt inflytande i fackföreningsrörelsen. Jag tror att de kloka människorna i fackföreningsrörelsen inte gör misstaget att tillskapa organisationsanslutningsformen. Att gå på linjen lagstiftning, som föreslås i reservationerna, tror jag är farligt. Man vill reglera genom bidrag. Det är klart att man kanske enligt amerikansk modell via bidrag vill reglera ekonomin för ideella organisationer och kanske i synnerhet för politiska partier. Men det handlar inte om det, utan att med hjälp av lagstiftning begränsa fackets möjligheter. Jag anser att facket skall kunna stödja politiska partier och politiska initiativ när man så vill. Det skall kunna ske helt fritt. Facket bedömer sig självt och bestämmer självt om det vill vara slagkraftigt eller bara ett bihang till ett parti. Det är något som den svenska statsapparaten inte bestämmer. Den principiella hållningen tycker vi är riktig. Därför reserverar vi oss inte på den här punkten. Vi tror nämligen på människorna och anser inte att staten skall avgöra sådana här saker. Fackföreningsrörelsen kommer säkert genom sin mångfald att klara av detta. Jag är för en enhetlig fackföreningsrörelse. Det är inte vi här i riksdagen som skall bestämma om det skall vara en, två eller tre fackföreningar på en arbetsplats, utan det avgör de arbetande människorna där. De skall ha rätt att bestämma hur de skall organisera sig. Här har socialdemokratin ett stort ansvar framöver. De har att ta ställning till om vi skall ha en enhetlig fackföreningsrörelse eller inte.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
Herr talman! Av Lars-Ove Hagbergs uttalande om organisationsanslutningen drar jag slutsatsen att han är absolut motståndare till den. Samtidigt anser han att de enskilda själva skall få avgöra till vilket politiskt parti de skall ansluta sig. Jag vill redovisa att det finns en lösning på detta problem, närmligen i form av det förslag till lag som föreligger. I det står bl.a.: ''Enskild person får antas som medlem i politisk sammanslutning endast om han genom egen ansökan ger till känna att han önskar inträda i sammanslutningen.'' Det är lösningen på hela problemet.
Fru talman! Efter Lars-Ove Hagbergs redovisning av interiörer från hans fackföreningsmöte får man konstatera att han ju inte har varit särskilt aktiv i den här frågan, om det har dröjt ända till för någon månad sedan innan det startades någon diskussion i hans fackförening om kollektivanslutning eller inte. Med tanke på att det var 1973 som riksdagen första gången uttalade att kollektivanslutning inte skulle förekomma, får man nog säga att Hagberg är senfärdig. Sedan var hela hans anförande ett instämmande i och ett försvar för reservation 3. Jag föreslår att han röstar för den vid voteringen.
Fru talman! Till Bengt Kindbom vill jag säga att det är självklart att varje individ själv skall ansluta sig till politiskt parti. Det var precis det jag sade. Vad jag därutöver argumenterade för var att socialdemokratin själv får avgöra hur den vill se fackföreningsrörelsen framöver och att inte staten skall gå in och bestämma vilka former som fackföreningen skall ha. Jag undrar vad det blir i förlängningen, om man griper in i fackföreningsrörelsens beslutanderätt här. Jag tycker att man skall göra mycket klart att den enskilda individen inte kan tvångsanslutas till politiskt parti. Men vad en organisation gör med sig själv är faktiskt en annan sak. Kan man inte skilja på dem, tror jag att man hamnar ganska snett. För Ylva Annerstedt kan jag berätta att mitt motstånd mot kollektivanslutningen började långt före 1973. Det var mycket tidigare i min fackliga verksamhet som jag första gången föreslog att kollektivanslutningen skulle upphävas. Men representantskapet, där socialdemokraterna haft majoritet, har inte upphävt den, tyvärr. Nu är det dags att upphäva den definitivt, och frågan ställdes av socialdemokraterna vad som skall komma i stället. Jag refererade att det finns inget som helst intresse för att gå in för organisationsanslutning. Det förvånar mig faktiskt ganska mycket att folkpartiet vill att staten skall lägga sig så enormt mycket i föreningslivet, säga vad de ideella organisationerna skall göra och inte göra. Det förvånar mig oerhört, för det innebär väldiga konsekvenser för många organisationer. Skall vi reglera Svenska arbetsgivareföreningens och andra organisationers handlande och transaktioner, vart någonstans de skall åka, osv.? Jag tycker att det är en farlig väg som folkpartiet är inne på, att lagstifta om vad facket skall göra. Däremot skall vi hålla rent mot alla försök att ansluta enskilda människor till politiska partier.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg säger att vi riktar oss mot vad organisationen får göra och inte göra. Jag kan bara hänvisa återigen till hur vårt förslag, som är lagrådsgranskat, är utformat. Det riktar sig inte mot vad en fackförening eller en annan organisation -- för det finns ju flera organisationer som är anslutna till partier -- får göra eller inte göra, utan det är ett skydd för den enskilde som reglerar att anslutning till politiskt parti skall ske genom egen ansökan.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg skryter med sitt engagemang mot kollektivanslutning och säger att det har varit mångårigt. Men det har då inte avsatt några spår i form av reservationer här i kammaren och uppenbarligen inte heller i aktiviteter i hans eget fackförbund. Så undrar Lars-Ove Hagberg varför staten skall ha synpunkter på de här frågorna. Partierna är faktiskt inga föreningar vilka som helst. Partierna är en del av vår demokrati här i Sverige. De är de grundläggande organisationerna för att bedriva valrörelse och utse representanter i våra beslutande församlingar. Det är minsann ingens ensak, utan det är allas vår angelägenhet. Vi tillämpar principen ''en person och en röst''. Om nu partierna i stället börjar bli korporationer och sammanslutningar av organisationer, då betyder det att det har skett en grundläggande förändring av sättet att utse representanter i de olika organen.
Herr talman! Nu kom Ylva Annerstedt in på en helt ny fråga. Hon skall reglera vad partierna skall göra. Skall vi ha en helt ny lagstiftning för hur demokratin skall bäras? Jag kan ge mig in i den diskussionen, Ylva Annerstedt, om hur demokratin skall bäras, hur den skall decentraliseras, vem som har reellt inflytande, vem som ger bidrag. Det kan jag diskutera ganska länge, men jag trodde faktiskt att vi diskuterade fackföreningarnas möjligheter att ansluta sig till politiskt parti. Det är detta det handlar om, och det är det ni vill förbjuda. Jag har egentligen inte polemiserat mot innebörden i det Bengt Kindbom säger, utan jag har sagt att det är kanske onödigt att lagstifta, när det är två månader kvar. Onödig lagstiftning och byråkrati skall vi förskonas ifrån, tycker jag. Dessutom tror jag att socialdemokratin inte gör om den här grodan något mer. Jag tror att vi kan vara ganska säkra på det. Man måste som sagt vidga begreppet litet, Ylva Annerstedt, och ta upp kyrkan och övriga organisationer till diskussion. Vad ni vill göra är att förbjuda fackföreningarna att göra vissa saker, och det vill jag inte vara med om, trots att jag är motståndare till kollektivanslutningen. Jag skall inte framhäva min egen roll, för jag tror att den är oerhört blygsam. Men den dagen vi i fackföreningen skulle ta ställning till ett nytt system visade det sig att medlemmarna, även socialdemokraterna, inte ville vara med om organisationsanslutning. Jag tar inte åt mig äran av det, men det är faktiskt så.

Herr talman! Som delvis har framgått av debatten här, rör det sig i första hand om individens frihet gentemot organisationerna. Vi har en tendens att slå vakt litet väl mycket om organisationernas möjligheter, men här handlar det om individens frihet att gå in i föreningar, att gå ut ur föreningar, att själv välja vilket politiskt parti man vill stödja utan att behöva deklarera detta öppet. Om man är kollektivansluten till ett politiskt parti, måste man för att gå ur deklarera att man inte ställer upp på det partiets åsikter. Detta strider mot grundläggande principer i vår demokrati. Det borde vara en självklarhet att det skall vara min ensak vilket parti jag vill stödja och rösta på. Därför menar vi att det är rimligt att den rätten grundlagsskyddas och garanteras individen. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 4.

Herr talman! Jag kan hålla med de talare som har sagt att det här är ingen ny debatt. Det är en gammal bekant som återkommer år efter år, och en del av argumenten börjar faktiskt kännas ganska slitna. Jag skall försöka fatta mig kort, men innan jag kommenterar de olika sakfrågorna vill jag konstatera att tonläget i vissa sammanhang är litet underligt här. Både Hans Nyhage och Ylva Annerstedt använde rätt så mycket av tom retorik och en mängd invektiv. I Hans Nyhages anförande fanns ord som förföljelse, ynkedom, elände etc. Jag tror att det vore bra om vi kunde försöka att här i kammaren föra en saklig diskussion om det som betänkandena egentligen handlar om. Låt mig börja med frågan om det utvidgade grundlagsskyddet för den s.k. negativa föreningsrätten. Vi har i dag en sådan inskriven i vår grundlag. Av regeringsformens fri och rättighetsregler framgår klart att det finns en grundlagsskyddad s.k. negativ föreningsrätt. Vad hela denna diskussion handlar om är att man i regeringsformen använt sig av en systematik som innebär att man vill reglera den enskilda individens förhållande till det allmänna, till statsmakten. Det är detta som regleras i grundlagen. Man har ansett att det inte är särskilt klokt och praktiskt att i grundlagen reglera en enskilds förhållande gentemot en annan enskild, eftersom sådana frågor kan lösas mycket praktiskt och enkelt genom en vanlig lag. Detta är orsaken till att man har valt att göra på det sättet. Denna fråga har varit föremål för mycket djupgåendeutredningar och analyser, framför allt på 1970-talet, när vi fick den nya fri och rättighetskatalogen i vår regeringsform.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 Jag hänvisar här till vad Lars-Ove Hagberg nyss sade, nämligen att kollektivanslutningen ju kommer att upphöra om två månader. Vi har under de senaste åren här i kammaren diskuterat denna fråga, och jag har vid de senaste tillfällena då fått företräda vårt parti. Jag har hela tiden hänvisat till det beslut som det socialdemokratiska partiet har fattat, nämligen att kollektivanslutningen skall upphöra helt och hållet den 31 december i år. Det sker alltså om två månader. Det innebär att det krav på lagstiftning, som framför allt Bengt Kindbom i detalj här har refererat, blir helt tillgodosett. En sådan lag skulle bli totalt onödig. Det skulle bli en lag som reglerar ett förhållande som inte längre existerar. Jag känner Bengt Kindbom som en seriös och noggrann person, som är emot onödig byråkrati och onödiga lagar. Jag förstår därför inte varför han i dag argumenterar för att vi skall införa en lag som inte har någon betydelse. När det gäller de andra formerna för samverkan och samarbete mellan politiska partier och andra organisationer tycker vi att det är rimligt att ett politiskt parti och en organisation kan ha ett samarbete. Här kommer vi in på det som varit väsentligt under årens lopp, nämligen det att riksdagen tidigare inte har velat införa en lagstiftning som reglerar partiernas och organisationernas verksamhet och inre arbete. Man har varit rädd för att det skulle få smittoeffekter på föreningsrättens område. Det har varit orsaken till att riksdagen tidigare har velat undvika att stifta lag på detta område. Jag vill här understryka att detta inte är någonting som bara socialdemokratin har ansett, utan denna uppfattning har omfattats också av vänsterpartiet men även av folkpartiet och centerpartiet. Under de år då vi hade en borgerlig majoritet i riksdagen lades det inte fram några förslag mot vare sig kollektivanslutning eller någonting annat på det föreningsrättsliga området. Då vill man inte stifta lag. Då talade man i centerpartiet och folkpartiet mycket om att det var den fria debatten och opinionsbildningen man skulle förlita sig till. När vi nu har haft en fri debatt och opinionsbildning och vårt parti fattat beslut om att kollektivanslutningen skall upphöra, då vill man plötsligt införa lagar och bestämmelser, något som man alltså tidigare var väldigt rädd för, eftersom det kunde innebära risker just på det föreningsrättsliga området. Var finns här logiken i handlandet?

Herr talman! Sören Lekberg uppträder här som någon sorts renlighetsapostel. Han mästrade mig för att ha använt tung retorik och hårda ord.

Det är verkligen på tiden att det går upp för Sören Lekberg och övriga socialdemokrater att det är detta saken gäller. Efter att ha hört Sören Lekbergs anförande inser jag att det inte lönar sig att med honom argumentera mot kollektivanslutningen.

Varför det måste det vara en massa konstigheter och krångligheter i detta med kollektivanslutningen av medlemmar i fackliga organisationer? Varför kan inte den enskilda människan helt och hållet själv få avgöra detta? Svara nu exakt på den frågan!
Herr talman! Jag anser inte att detta enbart är en fråga för socialdemokratin, utan jag tycker att man bör höja blicken och visionen något. Även om något annat parti i dag inte tillämpar denna princip, skulle det i framtiden kunna bli möjligt att ett annat parti känner sig frestat att slå in på den här vägen. Observera att det här inte handlar om att reglera partiernas inre arbete utan att det handlar om att ge en garanti för individen att inte bli ansluten till något parti och att inte behöva deklarera sin åsikt i samband med att man begär utträde. Detta är det väsentliga -- en garanti för individen. Jag menar att detta strider mot vedertagna demokratiprinciper, som går ut på att man skall kunna tillhöra ett parti och kunna göra det utan att behöva deklarera att man tillhör just det partiet. Jag skall kunna hålla detta för mig själv och hemligt, men detta går inte i samband med kollektivanslutningen.

Herr talman! Argumenten är slitna, säger Sören Lekberg. Det är klart att de har blivit slitna på 17 år, eftersom de faktiskt är desamma. Skälen till att vi vill stödja den enskilda människans möjlighet att själv bestämma vilket parti hon vill tillhöra utan att avslöja det är desamma, och de skälen är fortfarande giltiga. Sören Lekberg säger vidare: Vi har en negativ föreningsrätt. Och han fortsätter: Man har ansett det oklokt att reglera förhållandet mellan enskilda i grundlagen. ''Man'' är då socialdemokrater och kommunister, som i 17 år har ansett att det är oklokt. I andra delar av världen har man löst problemet, och moderaterna, folkpartiet och centern har ansett att vi behöver ha detta skydd i grundlagen. Det är faktiskt ett oändligt mänskligt lidande som döljer sig bakom de frågor som vi nu diskuterar. Det har förekommit trakasserier av människor därför att de har velat gå ur det socialdemokratiska partiet, och det har förekommit trakasserier därför att människor inte har velat vara medlemmar i facket. Det är faktiskt på det sättet. Lagförslaget är tillgodosett, säger Sören Lekberg vidare. Men nej, det är faktiskt inte tillgodosett. Lagförslaget tar upp förbud mot både kollektivanslutning och organisationsanslutning. Lagen är inte onödig. Vem kan säga att inte socialdemokraterna kanske rätt vad det är ändrar sig och inför kollektivanslutning igen eller att något annat parti gör det? Vi vill att rätten för den enskilde att själv bestämma skall finnas i lagen. Sören Lekberg har tydligen inte läst lagrådets yttrande. Där säger de, dvs. våra bästa experter på området, klart ifrån att lagen inte gör något som helst intrång på föreningsfrihetens område. För folkpartiet är det självklart att det är den enskilda människan som skall skyddas mot både organisationer och staten. Därför är det för oss självklart att i grundlag tillförsäkra den enskilda människan både rätten att själv bestämma vilket parti man skall tillhöra och rätten att gå ur en förening eller en organisation.

Herr talman! Argumenten är inte slitna, Sören Lekberg. Så länge frågan inte är löst, är de nämligen värda att återupprepa. Sören Lekberg sade att frågan om den negativa föreningsrätten kan lösas med vanlig lagstiftning. Jag sade i mitt huvudanförande att det, som vi ser det också krävs en reglering i vanlig lag. Det finns alltså en koppling mellan dessa båda saker. Det gäller att skydda den enskilde och se till att han har denna rättighet fastställd i grundlag. Hur detta skall gå till kan däremot, som jag sade, regleras i vanlig lag. Frågan om kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet är löst, och kraven på en lösning av problemet är tillgodosedda, säger Sören Lekberg. Men så är inte fallet, eftersom man nu har gått över till att diskutera andra anslutningsformer. Hade socialdemokraterna beslutat att kollektivanslutningen skulle upphöra, och hade det socialdemokratiska partiet haft ett sådant medlemsantagningsbegrepp som andra partier som är verksamma här i riksdagen har, hade frågan varit löst. Men lagen kan ändå behöva finnas till så att inte andra partier slår in på den vägen, antingen det är fråga om riksdagspartier eller lokala partier, som på ett eller annat sätt försöker begagna sig av denna möjlighet. Det är emellertid en annan sak. Herr talman! Jag vill slutligen för Sören Lekberg påpeka att vårt förslag inte reglerar förhållandena inom partier, och inte förhållandena i föreningslivet i övrigt. Förslaget innebär ett skydd för den enskilde att fritt välja politiskt parti. Blir vederbörande, direkt eller indirekt, tvingad in i ett parti, skall detta enligt vårt lagstiftningsförslag inte ha någon verkan.
Herr talman! Socialdemokraterna har i dag ett krismedvetande, och de berömmer sig av att vara oerhört handlingskraftiga. Jag undrar om deras krismedvetande sträcker sig till partiets ansvar för fackföreningsrörelsen. Om det gjorde det, skulle nog Sören Lekberg och andra socialdemokrater ta ett resonemang med den socialdemokratiska partistyrelsen, så att det kom en rekommendation om att organisationsanslutning inte är att föredra i det här läget. Det vore oerhört klädsamt för fackföreningsrörelsens skull. I annat fall kan det som sagt slå ganska slint. Jag tycker över huvud taget att den här debatten tangerar en för fackföreningsrörelsen och ideella rörelser oerhört farlig diskussion. Som verksam inom fackföreningsrörelsen vet jag inte vilken fråga borgerligheten nästa gång kommer att ta upp. Jag vet inte i vilken utsträckning jag får ge bidrag, stödja en enskild händelse, stödja ett parti en enskild gång eller om jag får vara med och utse folk i ABF. Det är en farlig principiell hållning att lagstifta mot organisationsanslutning.
Herr talman! Jag skall börja med Hans Nyhage. Hans Nyhage har tydligen inte satt sig in i vad frågan gäller och inte tagit reda på vad som har hänt. Jag har vid upprepade tillfällen i dag och vid tidigare års debatter i denna fråga sagt att det socialdemokratiska partiet har fattat beslut om att kollektivanslutningen skall upphöra. Den kommer nu att upphöra helt och hållet om två månader. Det behövs alltså ingen lag för att stoppa den. Vi har fattat beslut om det, och det kommer att genomföras om två månader. Då måste också Hans Nyhage lita på mitt ord! Claes Roxbergh sade att det är bra att beslut har fattats och att man inte har behövt ta till lagar men att det kan vara bra med en lag i något slags preventivt syfte, så att man inte i framtiden kommer på dessa idéer. Då är vi inne på det som vi har försökt diskutera under årens lopp och som Lars-Ove Hagberg också har varit inne på i dagens debatt, nämligen detta med det föreningsrättsliga. Under alla år har en mycket stor majoritet i riksdagen varit rädd för att behöva använda lagar som skulle innebära att vi skulle inkräkta på föreningslivets självständighet. Efter vad vi har hört i debatten i dag finns det emellertid partier som inte är främmande för detta. På 60-talet och 70-talet var det bara moderaterna som ville gå in och lagstifta mot organisationer, mot partier och mot föreningar, men i dag har tydligen moderaterna helt och hållet fått sällskap av folkpartiet och centerpartiet. Även miljöpartiet tycks ha sådana tankegångar. Detta, herr talman, är en mycket skrämmande utveckling. Det innebär att en organisation själv inte skall få bestämma vad den skall få göra, hur den skall få fördela sina pengar och om den kanske skall få göra ett uttalande i en politisk fråga. Jag tror att vi skall vara mycket varsamma då det gäller att komma på idéer på lagstiftningsområdet som kan inkräkta på föreningslivet.

Herr talman! Om socialdemokraterna hade tillämpat den demokratiska metoden att låta den enskilde fritt och frivilligt själv få avgöra partitillhörighet, hade frågan om en ny lagstiftning aldrig behövt aktualiseras. Men nu har socialdemokraterna bevisligen använt en metod som rycker undan möjligheterna för många människor att fritt och frivilligt välja parti. Det förhållandet att man nu säger att detta skall upphöra i och med utgången av detta år ändrar ingenting i sak när det gäller behovet av att i lag fastställa att detta är något som skall avgöras av den enskilde själv. Vad är det som är så farligt med en lagstiftning om att den enskilde själv skall få avgöra partitillhörigheten, Sören Lekberg? Ni har ju nu själva avskaffat kollektivanslutningen, enligt vad ni säger. Då kan ni vara med på lagstiftningen, eftersom det vore helt ofarligt. Herr talman! När man nu avskaffar kollektivanslutningen i dess nuvarande form, arbetar man för att få en annan form av kollektiv anslutning, nämligen att ansluta organisationerna. Sedan sitter de enskilda medlemmarna i dessa fackliga organisationer i precis samma båt som tidigare. De tvingas att med sina medlemsavgifter vara med och stötta en partipolitisk verksamhet som de inte ansluter sig till. Detta är inte demokrati, Sören Lekberg! Försök att begripa att det är där som skon klämmer och försök att medverka till det mycket enkla att man ej heller får lov att ansluta facklig organisation eller organisationer över huvud taget till politiska partier. Det finns människor i dessa organisationer som inte tillhör det parti som anslutningen sker till, och därmed bryter man mot demokratins regler.
Herr talman! Sören Lekberg krävde att vi skall vara insatta i frågan. Jag tycker att han borde vara insatt i vad som står i utskottets betänkande. Det är inte de förslag till lagstiftning som kom under 70 talet som vi diskuterar utan det förslag som presenterades år 1985 i en centermotion och som prövats av lagrådet. Lagrådet har sagt att detta förslag är förenligt med föreningsrätten, och därmed uppnår lagen sitt syfte. Centerpartiet har inte med detta förslag till lagstiftning riktat sig mot föreningslivet eller mot den inre verksamheten i en förening eller ett parti. Det är ett förslag som syftar till att ge den enskilde frihet att själv välja politiskt parti.
Herr talman! Kollektivanslutningen skall upphöra, säger Sören Lekberg, och det behövs ingen lag. Men lagförslaget behandlar också frågan om organisationsanslutning -- den nya kollektivanslutning som socialdemokraterna har hittat på. Det innebär att den enskilde numera inte har någon reservationsrätt, men ändå skall han eller hon tvingas att ekonomiskt stödja det socialdemokratiska partiet. Även övriga fri och rättigheter i grundlagen syftar till att skydda människor mot övergrepp och hindra alla planer som eventuellt kan finnas på att beröva människor deras mänskliga rättigheter, t.ex. rätten att själv välja parti eller rätten att utträda ur en förening. Sören Lekberg säger vidare att den föreslagna lagstiftningen går in på det föreningsrättsliga området. Sören Lekberg har tydligen inte läst lagrådets yttrande. Där säger man klart ifrån att detta lagförslag inte på något sätt inkräktar på föreningarnas frihet. Sören Lekberg sade tidigare att det minsann inte kom några förslag under den borgerliga regeringstiden. Det var under en borgerlig regering som riksdagens majoritet för första gången uttalade att kollektivanslutning inte skulle få förekomma. Vi trodde att socialdemokraterna ändå skulle lyssna på riksdagens uttalande, men det gjorde de inte trots upprepade uttalanden från riksdagen. Det dröjde 17 år innan socialdemokraterna bestämde sig för att avskaffa kollektivanslutningen, och det berodde på att fackföreningsrörelsen höll på att fullständigt rämna på grund av kollektivanslutningen. Organisationerna skall inte få bestämma, säger Sören Lekberg. Avsikten med det lagförslag som nu ligger är att skydda den enskilde. Det är detta som är vitsen. Verkligheten visar ju att det är den enskilda människan som behöver skydd både mot organisationer och mot staten. Det står folkpartiet för.
Herr talman! Jag tycker att Sören Lekberg här ägnar sig litet grand åt vulgärdebatt. Det har aldrig varit fråga om att inskränka vare sig föreningars eller organisationers rätt att verka. Detta lagförslag påverkar inte alls föreningarnas sätt att använda pengar, uttala sin mening eller något annat. Det handlar bara om en enda sak: har jag rätt att själv som individ bestämma om jag skall stödja eller vara medlem i ett politiskt parti? Det är detta det handlar om. Skall jag kunna gå med i en organisation utan att därför bli medlem i ett politiskt parti? Det handlar om att garantera individens rätt, och det är grundlagen till för.
Herr talman! Det kan vara svårt att föra en någorlunda intellektuell diskussion i replikskiftena. Jag har konstaterat att det är svårt att föra en sådan diskussion med vissa ledamöter som inte vill diskutera sakskäl. Låg mig än en gång slå fast följande. Det lagförslag som det talas så mycket om i debatten är det lagförslag som har lagts fram i en motion av centerpartiet och som varit föremål för lagrådets yttrande. Det förslaget handlar om enskild persons medlemskap i politiskt parti, dvs. om en enskild blir medlem i ett politiskt parti utan att själv vilja det, kommer ett sådant medlemskap att sakna rättsverkan. En sådan lag är helt obefogad eftersom det nu inte kommer att förekomma någonting sådant. Jag har flera gånger upprepat att det socialdemokratiska partiet har fattat beslut om att kollektivanslutningen helt och hållet kommer att vara avskaffad inom två månader. Det finns alltså inget fog för att stifta en lag som skall reglera någonting som inte existerar. Om man man vill införa en sådan typ av lag måste man i så fall lida av förföljelsemani. Jag vill slutligen också framhålla att man inte lade fram något lagförslag under de år det fanns borgerlig majoritet här i riksdagen. Man var oerhört försiktig med att göra detta och åberopade att man inte ville lägga fram förslag som skulle kunna få en negativ inverkan på föreningsrätten. Nu för man fram argumentet att man vill reglera organisationsanslutning och partiers möjligheter att få bidrag från organisationer och andra. Då är vi ju inne på detta som t.o.m. centerpartister och folkpartister var rädda för för ett antal år sedan. Det är mycket märkligt att man nu när denna opinionsbildning har resulterat i att kollektivanslutningen har upphört -- något som folkpartister och centerpartister vädjade om för 10--15 år sedan -- ändå vill införa en ny lag. Herr talman! Jag ville bara påpeka dessa sakliga fenomen i det här sammanhanget.
Herr talman! Sören Lekberg upprepar påståendet att det inte kom några lagförslag under den borgerliga regeringstiden. Nej, vi trodde ju att socialdemokraterna skulle vara mottagliga för sakskäl och ta sitt förnuft till fånga. Detta var anledningen till att vi inte i första omgången valde att gå fram med hot om lagstiftning. Men det hjälpte inte. Socialdemokraterna gjorde ju ingenting. Det tog 17 år innan socialdemokraterna började diskutera avskaffandet av kollektivanslutningen. Sören Lekberg sade vidare att opinionsbildningen har gett resultat. Den har gett resultat så till vida att socialdemokraterna har insett att de inte vågar fortsätta att driva detta med kollektivanslutning. I stället har de hittat på ett annat sätt att beröva människor deras demokratiska rättigheter, och det vänder vi oss definitivt emot.
Herr talman! Jag vill bara helt kort säga att jag blev förvånad över Ylva Annerstedts argumentation. Först sade hon att det inte behövdes någon lag när det fanns en borgerlig majoritet här i kammaren. Då väntade man på att det skulle bli ett resultat. När nu det socialdemokratiska partiet har beslutat att kollektivanslutningen skall upphöra, då vill man ha en lag. Var finns logiken? Detta vittnar om att hela denna fråga om kollektivanslutningen och ett utvidgat grundlagsskydd för den negativa föreningsrätten har blivit något slags symbolfråga, något slags hjärnspöke för vissa personer som försöker hålla sig fast vid någonting som inte längre existerar. Jag vill återigen varna för en utveckling mot en lagreglering av föreningarna. Så sent som för 10-- 15 år sedan fanns det företrädare för de borgerliga partierna som i kammaren förespråkade att man skulle avvisa allt tal om att genom lag reglera partiernas inre liv. Den typen av borgerliga företrädare tycks numera helt ha försvunnit.
Herr talman! Sören Lekberg sade att frågan om kollektivanslutning och negativ föreningsrätt förefaller att ha blivit en symbolfråga. Det har han alldeles rätt i. För oss i folkpartiet är det en symbolfråga att stå upp för den enskilda människans demokratiska rättighet gentemot övergrepp från organisationer och från staten. Vidare sade Sören Lekberg att vi i folkpartiet nu vill gå in och reglera partiernas inre verksamhet. Det är inte fråga om det. Det enda som gäller är att tillförsäkra den enskilda människan rätten att fritt gå in i ett parti eller bestämma om man vill stå utanför.
Herr talman! För all tydlighets skull vill jag påpeka att den enskilda individen fritt måste välja om han skall vara med i det socialdemokratiska partiet. Man kan inte komma med i det socialdemokratiska partiet om man inte fritt önskar det. Jag vill än en gång slå fast detta och därmed också peka på det inkonsekventa i att stifta en lag mot någonting som inte längre existerar.
Herr talman! I stället har socialdemokraterna hittat på att man skall ansluta organisationer som skall betala medlemsavgifterna för de enskilda människorna.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande Utskottet har bl.a. med hänsyn till den utveckling som skett i samhällsekonomin och inom trädgårdsnäringen, med ändrade konkurrensförhållanden som följd, förordat en ny trädgårdsutredning. Riktlinjer för den nu gällande trädgårdsnäringspolitiken lades fast av riksdagen senast år 1979. Mycket av vad som då sades har dock aldrig i praktiken följts upp. En hel del har emellertid hänt som starkt påverkar trädgårdsnäringens företag. Det finns alltså nu goda skäl att se över hur näringen utvecklats och också hur framtidens förändringar och problem samt dess möjligheter skall kunna mötas. Utskottet avser dock återkomma till frågan om en ny trädgårdsnäringsutredning då den pågående kartläggningen av ekonomin inom trädgårdsnäringen, som nu sker inom lantbruksstyrelsen, har slutförts. Vidare bör resultaten av det nu aktuella överläggningarna inom GATT och inom de europeiska ekonomiska samarbetsorganen först vara mer överblickbara. Från moderat sida anser vi att denna uppfattning är rimlig, och därför ställer vi oss bakom förslag i betänkandet i denna del. Herr talman! Då det gäller forskning kring biologisk bekämpning har från vår sida väckts förslag om insatser för ytterligare biologisk bekämpning inom trädgårdsproduktionen. På så sätt skulle man på sikt kunna öka möjligheterna att minska användningen av kemikalier inom trädgårdsnäringen. Det är ett mål som alla vill arbeta för och det skulle, om man lyckas i det här avseendet, kunna förverkligas. Vi vill i reservationen, som fogats till betänkandet, ge regeringen detta till känna. Vi moderater anser också att produktionssituationen inom trädgårdsnäringen komplicerats på grund av att nya växtsjukdomar och skadegörare allt oftare kommer in i vårt land. Eftersom Sverige har en mycket restriktiv hållning vad gäller inregistrering av nya verksamma bekämpningsmedel mot dessa växtsjukdomar och insekter, ökar risken för att dessa sjukdomar och skadegörare kan få fotfäste och bli allt svårare att bekämpa. Ambitionen från samhällets sida att reducera kemikalieanvändningen så mycket som möjligt är riktig. Men på grund av de ökade risker som nu kan konstateras anser vi det helt nödvändigt att skärpa uppmärksamheten, om vi skall kunna bevara den hittills höga nivån på det fytosanitära området. Enligt uppgifter som kommit utskottet till del bereds för närvarande förslag i lantbruksstyrelsen om framtida bibehållen hög växtskyddsnivå. Vi avvaktar detta förslag. Självfallet kan vi på goda grunder utgå från att man även i omgivande länder har samma strävanden. Det bör ha stor betydelse i det fortsatta europeiska integrationsarbetet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I detta ärende debatterar vi den svenska trädgårdsnäringspolitiken. Den har ju varit aktuell under hela 80-talet. År 1982 avgavs en trädgårdsnäringsutredning med en mängd förslag om hur man skulle förbättra den svenska trädgårdsnäringens situation och vilka åtgärder som samhället då borde vidta. Inte särskilt mycket av detta har blivit verklighet. Det mesta har stoppats undan i skrivbordslådorna. Man har under lång tid hänvisat till en mängd olika orsaker till att man inte har tagit itu med den här frågan. Från centerpartiets sida ser vi det som står i detta betänkande som halv seger eftersom utskottsmajoriteten, och framför allt socialdemokraterna, ändå har gått med på att det finns bekymmer som man måste titta på. Vi förväntar oss att man förverkligar de löften som man har gett om att en trädgårdsnäringsutredning skall komma. Utskottet skriver om den frågan: ''Utskottet har erfarit att lantbruksstyrelsen nyligen påbörjat en utredning om ekonomin inom trädgårdsnäringen baserad på en kartläggning av enskilda företag. Styrelsen siktar på att ha utredningen klar i december 1990. Utskottet har för avsikt att därefter, och sedan klarare insikt vunnits om GATT och EFTA/EG-förhandlingarnas konsekvenser, ta upp trädgårdsnäringens situation och därvid också överväga önskvärdheten av en bred utredning av trädgårdsnäringen.'' Med den skrivningen vill utskottet säga att man tycker att de synpunkter vi anfört faktiskt är riktiga. Vi kommer att se till att detta också blir verklighet. Ingvar Eriksson hade ett ganska långt resonemang om växtskyddet och de bekymmer som den ökade importen av olika växter och grönsaker medför för den svenska trädgårdsnäringen. Vi riskerar att få in skadegörare och sjukdomar -- svampar och annat -- som vi normalt inte har i Sverige. Den ökade handeln ger dessa risker. Den enligt vår uppfattning något svaga kontrollen gör också att riskerna blir större. Vi har i en reservation tagit upp dessa synpunkter och krävt större uppmärksamhet från svensk sida på den här situationen. I Sverige har vi inte godkända bekämpningsmedel för att ta itu med skadegörare -- och vi vill heller inte använda sådana bekämpningsmedel därför att vi anser att de har för stor giftverkan. Därför får vi vidta åtgärder i förebyggande syfte och se till att vi inte får in de här problemen i vårt land. Det är det bästa sättet att hålla nere användningen av gifter i odling. Jag yrkar bifall till reservation 1. Till Ingvar Eriksson kan jag säga att det finns möjlighet att rösta för den reservationen, om man nu är orolig på den här punkten. Ingvar Eriksson tog även upp en diskussion om biologiska bekämpningsmedel. Vi har en reservation som gäller registreringsavgiften för dessa biologiska bekämpningsmedel. Den avgiften måste ju sättas på sådant sätt att man stimulerar framställningen av sådana medel, för det är ju den vägen vi vill gå för att minska användningen av olika typer av gifter. Rådgivningen är ju viktig, inte minst i tider då det finns bekymmer. Inte bara på trädgårdsnäringens område utan på en mängd andra områden finns det bekymmer i dag. Men det är viktigt att vi har en rådgivning som kan ge de besked som utövarna av näringen behöver få. Ändringen av rådgivningssystemet -- med lantbruksnämnderna i länsstyrelserna -- är ett bekymmer, eftersom trädgårdsnäringen inte har rådgivning i alla län. Detta är en fråga som måste uppmärksammas och bevakas, så att inga landsändar blir utan denna rådgivning. Vi kräver i en reservation större uppmärksamhet på den punkten. Vi tar ju ut miljöavgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Dessa pengar skall gå tillbaka till näringen -- det finns det riksdagsbeslut på. Men efterlevnaden är inte hundraprocentig. Det är en kritik som vi framfört i många år, och den återkommer i det här sammanhanget. De pengar som från trädgårdsnäringen går till sådana här avgifter skall också användas för att skapa bättre förutsättningar i trädgårdsnäringen för en biologiskt riktig produktion. Det kan vara forskning om biologiska bekämpningsmedel. Det kan vara forskning inom hela det spektrum som gäller odling på ett alternativt sätt -- att ta hänsyn till de biologiska förutsättningar som finns. Det kan också vara andra viktiga forskningsprojekt. Herr talman! Med det sagda vill alltså yrka bifall till reservation 1. Vi står naturligtvis bakom alla andra reservationer som vi avgivit i det här betänkandet. Men vi inskränker oss till att yrka bifall till reservation 1.
Herr talman! Lennart Brunander tyckte att om jag var så orolig som jag framhöll i mitt anförande med tanke på de här importerade växtsjukdomarna och skadegörarna, så borde jag rösta för reservationen som centern står bakom. Jag då vill erinra om att vi till betänkandet har fogat ett särskilt yttrande, där vi tar upp det problemet. Att vi inte själva har reserverat oss beror på att -- som jag också sade i mitt anförande -- lantbruksstyrelsen just håller på att bereda frågor kring en framtida bibehållen hög växtskyddsnivå. Eftersom dessa frågor bereds har vi menat att vi bör avvakta det kommande förslaget innan vi går vidare.

Herr talman! Att frågor om växtskyddet och trädgårdsnäringen bereds i regeringskansliet har vi ju förstått -- men åt vilket håll? Om det är i en riktning som ger ett bättre skydd mot import av t.ex. växtgifter som vi inte vill ha, är vi kanske mer osäkra på. Svensk trädgårdsnäring hävdar sig väl i den internationella konkurrensen, står det i utskottets betänkande. Men då kan man fundera över hur det kommer sig att det är så svårt att hitta svensk frukt och svenska grönsaker i butikerna. Häromdagen var jag väldigt sugen på ett svenskt gott saftigt äpple. Jag gick därför till en närbutik här i Gamla stan för att köpa ett svenskt äpple. Men inte hittade jag något sådant. Nej, gröna hårda blanka äpplen var vad jag hittade. Det är inte riktigt samma smak på dem. Jag kan t.o.m. säga att det är väldigt stor skillnad mellan dem och den frukt som finns i svenska trädgårdar. Det är dock förvånande att det, trots att det är äppelsäsong, inte finns svenska äpplen i butikerna. Att ha rätt att äta bra svenskodlad mat är viktigt. Det är därför som vi har hävdat att momsen på svensk mat behöver tas bort. 55 % av trädgårdsprodukterna lär i dag vara importerade. 90 % av fröodlingarna finns utomlands. Då kan man fråga sig hur det här påverkar med tanke på sårbarhetsaspekten. Just nu förs ju en mycket livlig debatt om neddragningar och inskränkningar med hänvisning till att vi har en ekonomisk kris. Ett område som dock inte har diskuterats speciellt mycket i det avseendet är försvaret. Det tyder kanske på att man fortfarande betraktar ett eventuellt krigshot som en risk. Då kan man också fundera över detta med maten, för även i det sammanhanget är det väl viktigt att vi har en egen produktion. I detta betänkande återfinns ett bifallsyrkande från oss i reservation 2. Det gäller då EGs växtskyddspolitik. Vi har sagt att vi vill att växtskyddet skall beaktas vid en anpassning till EG, så att det inte blir en försämring här. Vidare gäller det att de restriktioner som man har lyckats få till stånd när det gäller kemikalieanvändningen i svensk trädgårdsnäring kan vidmakthållas. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Det betänkande som vi nu har att ta ställning till är utskottets svar på de motioner som har väckts innehållande krav på insatser inom trädgårdsnäringen. Som framgår av utskottsbetänkandet råder det mycket stor samstämmighet i utskottet om att vi noggrant skall följa utvecklingen inom trädgårdsnäringens område. Vidare skall vi vara beredda att vidta de åtgärder som kan anses vara påkallade för att främja en svensk produktion av trädgårdsprodukter i en friare men också sundare konkurrens med andra länder. Visserligen är sex reservationer och tre särskilda yttranden fogade till utskottsbetänkandet. Men jag betraktar nog reservationerna enbart som smärre markeringar, kanske för att man vill visa på en viss aktivitet på det här området. Jag tror alltså mindre på att det skulle råda oenighet om målet för trädgårdsnäringen. Men när man lyssnar på bl.a. Lennart Brunander och Marianne Samuelsson får man lätt en annan uppfattning, nämligen att det skulle vara mycket dåligt ställt inom trädgårdsnäringen. Lennart Brunander sade att det inte har skett någonting sedan 1982, då trädgårdsnäringsutredningens förslag behandlades. Marianne Samuelsson sade: Visserligen pågår det utredningar. Men går dessa åt rätt håll? Ja, ni kanske försöker skjuta in er kritik mot regering och myndigheter. Men kritiken slår direkt mot trädgårdsnäringen. Jag vill påstå att man inom svensk trädgårdsnäring inte bör ta åt sig av den kritiken. Tvärtom kan man sträcka på ryggen och i ett internationellt perspektiv peka på en mycket stor framgång. Jag tycker i stället att man inom svensk trädgårdsnäring skall ha en eloge för det arbete som man har lagt ned. Man ligger ju långt före andra länder t.ex. när det gäller att använda biologisk bekämpning av skadegörare och att bekämpa växtsjukdomar. Dessutom har man minskat användningen av gödningsämnen efter växternas behov. Vidare intar man en tätposition när det gäller odlingsteknik och växthusutnyttjande. Som en följd härav produceras trädgårdsprodukter av mycket hög kvalitet, till konsumenternas fromma. Att det sedan sker kvalitetsförsämringar i leden mellan producent och konsument skall trädgårdsnäringen inte lastas för. Däremot är det i många fall orimligt stora prispåslag i mellanleden -- en fråga som vi måste ägna betydligt större uppmärksamhet under den närmaste tiden framöver. Jag vill också säga att svensk trädgårdsnäring inte skulle ha haft en tätposition internationellt beträffande produktion och kvalitet om det inte i botten hade funnits ett starkt stöd från samhällets sida. Det handlar då om rådgivning, ekonomiskt stöd till anläggningar, införande av ny teknik och rationella odlingsmetoder. Men det handlar också om samhällets stöd i fråga om forskning avseende sortförädling och biologiska bekämpningsmedel. Detta samhällsstöd har varit mycket betydelsefullt för svensk trädgårdsnärings utveckling och kommer också att vara det i framtiden. Men visst finns det problem. Sådana slipper vi aldrig. Vi kommer aldrig att få uppleva att en viss näring befinner sig i en situation som kan betecknas som problemfri. Vi har inte tillfredsställande lönsamhet inom trädgårdsnäringens alla områden. Exportsubventioner som tillämpas inom exempelvis EG bidrar till låga importpriser, vilka trädgårdsnäringen skall konkurrera med. Men här ser vi en möjlighet att få bättre regler i de pågående GATT-förhandlingarna och i ett vidgat Också våra miljökrav bidrar till högre produktionskostnader för svenska trädgårdsodlare. Men vi är inte beredda att ge efter beträffande miljökraven. Vi vill ha rena produkter odlade i en icke förorenad miljö. Att vidare, som man pekar på i reservationerna, vissa skadegörare kan angripa svenska odlingar, i samband med import, är ett problem som vi tyvärr knappast helt kan komma ifrån. Men att påstå att det skulle vara så dålig kontroll att de här skadegörarna finns i de svenska odlingarna är felaktigt. Det är växtskyddsnämnden som utövar kontrollen i detta sammanhang. Till både Marianne Samuelsson och Lennart Brunander vill jag säga att man har internationella kontakter med motsvarande organ. Man vet var sådana här skadegörare uppträder och vilka sorter de ger sig på. Dessutom följer man importen och sätter in restriktioner när man upptäcker angrepp. Men vi kommer, som sagt, aldrig ifrån att svenska odlingar kan angripas. Medlet att komma till rätta med detta är egentligen att helt stänga gränserna, det kan vi knappast göra. En annan åtgärd är att ha direkt kontroll på varje importerat parti som kommer in i landet då man misstänker att det innehåller skadegörare. Vad som gäller är att man fortsätter med detta arbete, och det gör man också. I utskottet är vi överens om att vi skall följa trädgårdsnäringens utveckling och om att vi skall vidta de åtgärder som kan vara nödvändiga för att trygga svensk trädgårdsnäring och därmed tillgodose konsumenternas krav på svenskproducerade trädgårdsprodukter. Därför finns det kanske anledning att göra en bred översyn av hela trädgårdsnäringen. Men det finns skäl, som utskottet har påpekat, att avvakta ännu en tid. Det pågår en översyn initierad av lantbruksstyrelsen om lönsamheten i vissa odlingsgrenar inom trädgårdsnäringen. Jag kan tala om för utskottets ledamöter att jag i dag har haft kontakt med en av utredarna och fått veta att utredningen beräknas vara klar vid årsskiftet 1990 Europasamarbete är också en viktig del som bör avvaktas innan man totalutreder en svensk trädgårdsnäring. Detsamma gäller för GATT förhandlingarna. Det finns också skäl att följa vad som sker efter beslutet om avreglering på jordbrukets område. Då först har vi ett bredare underlag, så att vi kan göra en översyn av den svenska trädgårdsnäringen som helhet. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Håkan Strömberg talade om hur bra vår svenska trädgårdsnäring är. Det kan jag gärna instämma i. Jag tycker också att den skall ha en eloge för att den har klarat sig så bra som den har gjort under de förutsättningar den har getts att arbeta under. Man har gjort ett mycket fint jobb. Men det är egentligen inte det vi skall diskutera här i dag. Vi skall diskutera på vilket sätt samhället, staten, skapar förutsättningar och visar vilja att hjälpa till. Det är det vår kritik har gällt. Jag sade att vi nu har fått en halv seger, eftersom utskottets majoritet har gått med på att vi skall få en utredning. Även om man inte direkt har skrivit in att man vill beställa en sådan utredning av regeringen, förutsätter den skrivning som föreligger att en sådan utredning skall komma till stånd. Nu säger Håkan Strömberg att lantbruksstyrelsens utredning är klar vid årsskiftet. Då skall vi kunna sätta i gång. Det är bra. Vi vet inte om den samstämmighet som Håkan Strömberg talar om finns, eftersom de eventuella motsättningar som kan finnas kommer fram när de åtgärder som utredningen visar behöver vidtas skall bli verklighet. Jag kan hoppas att vi skall ha en samstämmighet, det vore mycket bra. Det vore nyttigt. Det vore önskvärt att det blev så, men det vet vi inte. Det får vi se. De reservationer vi har avgett är inte bara markeringar. De tar upp reella problem som vi vill peka på, problem som man inte får glömma bort, inte ens i avvaktan på en sådan här utredning. De subventioner som Håkan Strömberg säger finns i EG -- vilka försvårar den svenska trädgårdsnäringens situation genom att de subventionerade varorna kommer hit och konkurrerar på ett sätt som inte är riktigt schyst -- understryker de krav som vi har haft på en utredning. Jag skulle, Håkan Strömberg, vilja veta om socialdemokraterna är beredda att verkligen kämpa för att svensk trädgårdsnäring skall få likvärdiga regler att arbeta efter när det gäller de här frågorna och om socialdemokraterna är beredda att slåss för att den satsning på miljön och matkvaliteten som görs verkligen fullföljs även i dessa förhandlingar.
Herr talman! Håkan Strömberg sade att jag klagade på den svenska trädgårdsnäringen. Det skulle i så fall vara om Håkan Strömberg uppfattade det som ett klagomål på näringen att det inte finns svenska äpplen att köpa i affärerna. Jag upplever det inte som ett klagomål på näringen, utan snarare på att det finns regler som gör att det, trots närheten till de svenska äppelträden, inte går att konkurrera med importerade äpplen. Det är ett annat problem. Håkan Strömberg tog också upp en annan sak. Jag vet inte om jag skall se det som en hel seger, men han sade att man icke var beredd att ge efter på miljökraven. Innebär det att ni inte ens i EG förhandlingar är beredda att ge efter på några miljökrav? I och med det har ni i princip ställt er bakom vår reservation.

Herr talman! Detta att lantbruksstyrelsen lägger fram sin utredning om lönsamheten inom trädgårdsnäringen är ingen anledning att genast sätta i gång att utreda. Det jag nämnde var också Men vi bör kanske också följa lite mer vad som händer med de beslut som vi har fattat om avreglering på jordbrukets område. Vi kanske har någonting där att lära också. Först när vi kan få de samlade arbeten som pågår tror jag att det finns skäl att göra en översyn av hela trädgårdsnäringen. Jag vet också att Lennart Brunander inte avsett att kritisera trädgårdsnäringen. Kritiken är riktad mot regeringen, men också mot myndigheterna. Men den faller till syvende och sist på trädgårdsnäringen, att det skulle vara en dålig näring som behöver ett ökat ingripande från samhällets sida. Jag vill hävda att trädgårdsnäringen står sig gott. En stor del har skett med samhällets goda minne. Samhället har gett trädgårdsnäringen och kommer självfallet att ge trädgårdsnäringen nödvändigt stöd för utveckling av trädgårdsnäringen och utvecklingen på bekämpningsmedelsområdet. På odlingar under glas används i dag till största delen biologiska bekämpningsmedel. Jag vill säga till Marianne Samuelsson som sökte svenska äpplen: Det var kanske fel butik. Gå till Hötorget! Där går det mycket väl att köpa svenskodlade äpplen. Det finns. De är av mycket hög kvalitet. Jag håller med om att det ibland inte finns svenska äpplen. Det är ett dilemma. Men vi hoppas att satsningarna på svenska fruktodlingar skall ge resultat. Man får bidrag till att byta ut de gamla träden mot nya och även till att byta till sådana sorter som kan vara smakligare för svenska konsumenter. Detta visar också att även fruktodlarna är på alerten och utnyttjar samhällsstödet till att förnya sina odlingar.

Herr talman! I detta betänkande behandlar utskottet ett stort antal motionsyrkanden från föregående riksmöte om livsmedelskontroll. Ett antal motioner om importkontroll av livsmedel har därvid blivit föremål för en fördjupad behandling. Andra motioner har behandlats på ett förenklat sätt, eftersom det tidigare under valperioden varit uppe till behandling i utskott och kammare. Utskottet gör i betänkandet en utförlig genomgång av förutsättningarna för livsmedelskontroll, inte minst då det gäller den viktiga importkontrollen. Målet är givetvis att söka åstadkomma så rättvisa förutsättningar som möjligt mellan producenter, distributörer och handel i olika länder. Detta måste ske på sådant sätt att kontroll och krav inte uppfattas som ensidiga handelspolitiska åtgärder från Sveriges sida, stridande mot svenska åtaganden inom ramen för GATT-samarbetet. Risken att Sverige annars skulle kunna råka ut för handelspolitiska ''straffåtgärder'' är stora. I betänkandet redovisas vissa bakgrundsuppgifter om importkontroll, reglerna för användning av bekämpningsmedel, aktuella bestämmelser om handelshinder i GATT-avtalet. En analys av definitionsproblem, som måste lösas vid en sådan jämförelse mellan svenska och utländska produktionsmetoder som förutsätts i flera motioner, görs i betänkandet. Herr talman! Den svenska råvaruproduktionen för livsmedel omfattas av ett stort och svåröverskådligt komplex av lagar och andra föreskrifter, som alla kan hänföras till begreppet produktionsmetoder i den mening som avses i flera av de i betänkandet behandlade motionerna. Bestämmelserna omfattar både primär produktion, förädling och saluhållande. Med en vidare definition av begreppet kan även uppsamlingsledet, transporter m.m., beröras. När det gäller vegetabilieproduktionen är det i första hand bestämmelserna om bekämpningsmedel som är av stort intresse. Bestämmelserna om miljökrav på odlingen, hänsyn till naturvården, arbetarskydd, arbetsmiljö, arbetstid och teknisk utrustning hör också hit. I såväl utsädes som växtskyddslagstiftningen finns bestämmelser som kan innebära restriktioner för vegetabilieproduktionen. Många av de politiska beslut som fattats rör miljökraven på den svenska livsmedelsproduktionen och de gäller mer övergripande målsättningar som indirekt påverkar de enskilda företagen. Här kan nämnas t.ex. beslutet om halvering av bekämpningsmedelsanvändningen och minskning av kväveläckaget från jordbruket. Bestämmelserna om jordbrukets hänsyn till naturvårdens intressen är av liknande slag. I dessa fall borde kraven på likartade produktionsmetoder innebära att exportländerna skall ha samma eller möjligen jämförbara krav på livsmedelsproduktion i sitt regelsystem. Det är svårt att i praktiken hävda detta. Bland bestämmelserna om animalieproduktionen märks främst djurskyddslagen med tillhörande detaljföreskrifter om storlek och utformning av stallar m.m. Vi har foderlagstiftningar och vi har de veterinärmedicinska författningarna. Miljökraven på produktionen har bl.a. konkretiserats i regler om begränsning av antalet djur per ytenhet samt lagring och spridning av stallgödsel. Dessa krav kan dock differentieras beroende på företagets storlek och läge. Särskilda regler finns om miljöskyddsprövning av uppfödningsanläggningar på olika områden. Flertalet bestämmelser om förädling av saluhållande av livsmedel finns i livsmedelslagen med tillhörande detaljföreskrifter. Det kan gälla hantering, tillsatser, märkning, personalhygien, livsmedelslokaler osv. Eventuellt bör även bestämmelser om arbetarskydd, arbetsmiljö och arbetstid beaktas då det gäller produktionsmetoder. Riksdagen har i lag fastställt vissa grundläggande krav på produktionen och samtidigt bemyndigat regeringen eller viss myndighet att meddela detaljföreskrifter i ämnet. Det finns alltså, utöver lagar och förordningar, ett mycket stort antal myndighetsföreskrifter som rör de olika leden i livsmedelsproduktionen, vilka alla torde falla in under begreppet produktionsmetoder. Om man gör en relativt snäv definition av begreppet produktionsmetoder torde det vara svårt att finna något land som ställer exakt samma krav på sin livsmedelsproduktion som Sverige och därmed skulle kunna motsvara de krav som ställs i de mera långtgående motioner som behandlas i betänkandet.

En central bestämmelse beträffande importen av livsmedel finns i 11 § livsmedelslagen. Som framgår av redovisningen i det nämnda utskottsyttrandet ger 11 § livsmedelslagen möjlighet att vidta åtgärder mot importerade livsmedel endast om det behövs från hälso och näringssynpunkt eller annars för att tillgodose konsumentintresset. Därför har utskottet inte ansett det möjligt att tillgodose de tämligen vittsyftande motionskraven på likartade eller godtagbara produktionsmetoder i ursprungsländerna. Av dessa skäl vill vi moderater framhålla vikten av att Sverige intensifierar samarbetet med andra länder i en strävan att harmonisera bestämmelser och krav då det gäller livsmedelskontroll och importkontroll. Självfallet är det mycket viktigt att man försöker komma fram till samma bestämmelser och krav grannländerna emellan. Det gäller självfallet att skapa så rättvisa konkurrensförhållanden som över huvud taget är möjligt. Vi moderater har emellertid funnit att importförbud för livsmedel med resthalter av i Sverige förbjudna medel kan hävdas med hänvisning till 11 § livsmedelslagen beträffande åtgärder till skydd för konsumentintresset. Vi framför den ståndpunkten i reservation nr 2, där vi konstaterar att den svenska livsmedelskontrollen vid en internationell jämförelse innebär mycket stränga krav från hälso och miljösynpunkt. Detta gäller inte minst kraven på växtskyddsmedlen. De riksdagsbeslut som fattats beträffande halvering av bekämpningsmedelsanvändningen går i samma riktning och innebär bl.a. att ett flertal ämnen sorteras ut från marknaden. Vid utvärdering och riskanalys har svenska myndigheter funnit att svenska konsumenter bör skyddas för restsubstanser av vissa ämnen som bl.a. misstänks ha cancerframkallande effekter eller medföra andra hälsorisker. I det internationella arbetet med fastställande av gränsvärden är bedömningen ofta mindre sträng än den svenska. Det förekommer därför att importerade livsmedel innehåller restsubstanser av ämnen som förbjudits i Sverige. Vår åsikt är att man vid importkontrollen ej skall behöva acceptera restsubstanser av ämnen som förbjudits i Sverige. En sådan inställning ger inte upphov till handelshinder i GATT-avtalets mening. Det är dessutom i god överensstämmelse med den nyss nämnda 11 § livsmedelslagen beträffande åtgärder till skydd för konsumentintresset. Vi moderater har också i ett särskilt yttrande tagit upp vissa andra frågor inom livsmedelskontrollen. Vidare har konsumenterna under senare år fått ytterligare hjälpmedel inför sitt varuval. Jag kan nämna märkning som blivit allt vanligare när det gäller svenskodlat. Man har symbolmärkning, man har information om hög fiberhalt och om lågt fettinnehåll. Vi anser att dessa möjligheter på ett positivt sätt ökat informationen till konsumenterna och också deras kunskap inför valet av produkter. Vi anser också att dessa system både kan och bör vidareutvecklas utan att de komplikationer uppstår som så utförligt redovisas i betänkandet under rubriken Problemanalys. Herr talman! Jag vill till sist yrka bifall till reservation nr 2 och i övrigt till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Svensk mat är bra. Den håller hög kvalitet. Jag vill påstå att den i allmänhet håller en högre kvalitet än den mat som vi importerar. Det beror på att vi i Sverige har strängare krav på kvaliteten än man har i andra länder samt att vi har odlings och uppfödningsmetoder med mindre gifter och tillsatsmedel. Detta är naturligtvis bra. Det är också ett starkt konsumentkrav att det skall vara så. Konsumenten måste mer än hittills komma i centrum när vi fastställer vår livsmedelspolitik och de kontroller som skall göras. Det råder inget tvivel om att den miljö vi lever i och den mat vi äter har betydelse för vår hälsa. Det är vad det handlar om. Det handlar också om att skapa trygghet för konsumenterna så att de vet vad de köper och kan vara säkra på att produkterna håller en viss kvalitet. Men det handlar också om ett rättvisekrav gentemot de svenska producenterna. Under behandlingen av detta ärende har, som föregående talare sade, ett antal motioner som bl.a. väckts av centerpartiet diskuterats. Vi vill att samma krav skall ställas på de livsmedel som importeras som de krav som ställs på de produkter som tas fram i Sverige. Man har sagt att våra krav är så långtgående att det inte går att uppfylla dem. Man har försökt beskriva våra krav och målsättningar på det sättet. Man har vidare sagt att vi i centern vill att det skall ställas krav på att produkter som importeras skall tas fram på samma sätt som produkter framställda här. Men det handlar inte om sådan exakthet, utan om att vi skall ställa samma krav vad gäller användningen av sådant som kan påverka de produkter som vi importerar och sedan skall äta. Det är givetvis inte bra för mig som konsument om jag tolererar att importerade produkter innehåller medel som inte tillåts i livsmedel som produceras i Sverige. Det måste vara en självklarhet och en utgångspunkt för vårt arbete. Utskottsmajoriteten försöker, som jag uppfattar det, på ett raljant sätt nonchalera frågan om gifter och restsubstanser. Man säger att det är våra matvanor, för mycket fett och socker exempelvis, som gör att vi mår illa och blir sjuka. Restsubstanser av olika slag tycks ha ganska liten betydelse. Jag har inte samma uppfattning. I stället tycker jag att utskottsmajoriteten uttalar sig på ett nonchalant sätt. Kolhydrater, fett och andra substanser har alltid funnits i den mat som vi äter. Jag komponerar själv min matsedel efter smak, behov och egna önskningar och bestämmer alltså hur mycket fett och kolhydrater som får ingå i den. En annan sak är att vi genom utbildning och information får kunskaper om vad vi skall äta för att må bättre. Det har naturligtvis stor betydelse. Om vi däremot äter mat som innehåller restsubstanser av olika slag men som inte kan mätas, påverkas vi på ett sätt som vi inte själva bestämmer. Det enda sättet att utöva påverkan är att låta bli att köpa sådana produkter. När vi ställer krav på livsmedlen, gör vi det med utgångspunkten att skydda konsumenterna. Om vi tycker att det är fel att det ingår antibiotika i kött producerat i Sverige, måste det vara lika fel att antibiotika ingår i importerat kött. Det är så självklart att det inte skulle behöva diskuteras. Jag har försökt se efter hur det fungerar i verkligheten. Det görs mycket noggranna kontroller på det svenska köttet. Man undersöker regelbundet mängden bekämpningsmedelsrester, tungmetaller, hormoner, antibiotika och eventuella läkemedel i köttet. Det görs 32 000 kontroller per år. På det importerade köttet däremot görs bara stickprov för att se om det innehåller salmonellabakterier. Ibland undersöks också om köttet innehåller läkemedelsrester. Enligt uppgift togs 40 sådana prover år 1989. I övrigt tas inga prover på det importerade köttet. Vi har tidigare diskuterat trädgårdsnäringen här. Den provtagning som tas där visar klart att det är i de importerade grönsakerna och framför allt i frukterna som det finns för höga restsubstanser av bekämpningsmedel. Jag kan påvisa ungefär samma förhållanden vad gäller kontrollen av våra slakterier. Ett motiv för att våra krav inte kan uppfyllas är, som det heter, kravet på likabehandling. Det är i och för sig en bra princip. Vi exporterar kött och fläsk till EG-länder och USA. Det för med sig att EG-folk är här och kontrollerar våra slakterier en gång om året. Från USA kommer man två tre gånger per år. Sverige gör bara sporadiskt motsvarande kontroller utomlands. Det förekommer med andra ord ingen likabehandling, i varje fall inte på det sättet att vi ger den svenske producenten samma förutsättningar vid export som EG-länderna och USA ger sina producenter. Vi ger inte heller den svenske konsumenten samma skydd mot gifter i importerade produkter som det skydd vi ger honom mot gifter i produkter producerade i Sverige. I EG-länderna är det tillåtet att använda en mängd olika preparat vid uppfödning av djur. Framför allt är det läkemedel och tungmetaller samt en del andra medel för att stimulera tillväxten. Det är medel som vi har svårt att upptäcka vid provtagning, om vi nu alls tar några prover. Jag tycker det är naturligt att ställa krav på att få veta vad dessa importerade produkter innehåller. Naturligtvis måste det utarbetas regler för provtagning, något som vi inte kan göra här i riksdagen rakt upp och ned. Vi måste ge regeringen och de myndigheter som hanterar dessa frågor i uppdrag att utarbeta regler på ett sätt som gör dem användbara. Utgångspunkten skall vara de krav som jag här har försökt beskriva. Sverige måste i sina internationella kontakter diskutera dessa frågor och få sina krav accepterade. Det måste rimligtvis finnas ett konsumentintresse för dessa frågor också i andra länder. För att konsumenten skall få veta vad han köper krävs en bättre märkning av livsmedlen. I rådande situation finns det stor anledning för oss konsumenter att få veta varifrån produkterna kommer. I den nya livsmedelslagstiftningen ingår regler för märkning av hela produkter. Men i fråga om styckade och sammansatta produkter såsom korv och köttbullar förekommer inga regler för märkning. Vi får inte veta varifrån ingredienserna kommer. Vi i centerpartiet tycker det är rimligt med en redovisning av varifrån de vanligaste ingredienserna i dessa produkter kommer. På den punkten finns dock inga reservationer i betänkandet. Det krävs kunskaper för att driva en riktig konsumentpolitik och för att ta fram bra livsmedel. Om, som det står i betänkandet, det viktiga är vad och hur vi äter, är kunskaper därom nödvändiga. Därför måste utbildningen på det området bli bättre. Nu läggs lanthushållsskolor och konsumentutbildningar ned runt om i landet. Det sker därför att det av ekonomiska skäl är svårt att driva dem. Det är, som jag ser det, en katastrof. Dessa utbildningar borde finnas kvar för att ge människor erforderliga kunskaper. Utbildningen i näringsfrågor är inte heller särskilt framträdande i våra skolor utan tvärtom alldeles för liten. Vi borde också bättre utbilda dem som hanterar maten i våra butiker så att det sker på ett riktigt sätt. Herr talman! På detta område finns oerhört mycket att göra. Låt mig avsluta med att yrka bifall till reservation 1 i detta betänkande.
Herr talman! Lennart Brunander sade att majoriteten i utskottet har uttalat sig raljant om det svenska folkets matvanor. Låt mig i sammanhanget betona att det finns en mycket klar och bestämd bas för sådana uttalanden. För några år sedan utgav cancerkommittén en rapport som jag gärna vill hänvisa till, för där betonas just det förhållandet att det är huvudsakligen sättet att leva, sättet att använda olika matvaror, som medför de stora riskerna. Det är de facto inte så att man med fog kan hävda att de svenska konsumenterna står inför stora och farliga risker på grund av de livsmedel som konsumeras i landet. Jag tycker att det är en stor överdrift att då säga att vi har en raljant skrivning. Lennart Brunander borde ta tillbaka det yttrandet. Sedan vill jag än en gång betona, och det tog Lennart Brunander också upp, vikten av att vi jobbar internationellt för att så långt det är möjligt åstadkomma samma regler och att vi i Sverige skall söka påverka den internationella utvecklingen i positiv riktning härvidlag. Det har vi rika möjligheter att göra genom det integrationsarbete som för närvarande pågår i Europa. Jag hoppas att centern är beredd att medverka i denna strävan. I varje fall är vi moderater det.
Herr talman! Jag sade inte att skrivningen var raljant när det gäller kostvanorna. Jag betonade också att de naturligtvis har betydelse. Men jag sade att inställningen till gifter och tillsatsmedel var nonchalant, eftersom man undervärderar deras betydelse. Jag tror att man gör det utan att vara särskilt klar över vad det är man egentligen gör. Jag tror inte att det finns några egentliga bevis för att det är så ofarligt som man säger, för i så fall skulle vi inte ha en livsmedelslagstiftning i Sverige som ser ut som den gör. Jag tycker alltså inte, som Ingvar Eriksson sade att jag skulle mena, att konsumenterna tar stora risker därför att svenska livsmedel innehåller tillsatsmedel. Jag sade tvärtom att vi utsätter konsumenten för onödiga risker genom att inte kontrollera importen och inte ställa tillräckligt höga krav där. Det är på den punkten jag kritiserar majoriteten i utskottet.
Herr talman! Nonchalant är ju ett ännu hårdare ord som jag tycker inte borde användas i det här sammanhanget. Vi har inte nonchalerat de risker som kemikalierna innebär. Vi har inte nonchalerat de problem som kan vara förenade med importen i de fall man har hittat bekämpningsmedel som inte är tillåtna i Sverige. Men vi har i betänkandet försökt att mycket klart analysera hela problemkomplexet, och vi har aldrig tidigare i Sveriges riksdag haft ett dokument från jordbruksutskottet som varit så väl genomarbetat. Jag vill gärna ha sagt det till riksdagsprotokollet. Betänkandet är värt en ingående läsning, för där betonas vad som händer om Sverige ensidigt skärper kraven ännu hårdare än andra länder gör och vilka problem det kan innebära för oss. Jag vill än en gång understryka: Det är viktigt att vi svenskar, när vi nu går in i ett internationellt arbete, försöker att agera på ett sådant sätt att vi vinner respekt för vår uppfattning och våra strävanden att minimera riskerna med främmande ämnen i livsmedel. Vi får inte ta risken att utsättas för handelsförföljelse, som kan bli följden om vi går för snabbt fram eller om vi är orealistiska. Jag vill än en gång understryka att betänkandet är unikt, jämfört med vad vi tidigare åstadkommit från utskottet, och jag rekommenderar det till läsning för alla som är intresserade.
Herr talman! Det är ett väl genomarbetat betänkande det håller jag med om. Men majoriteten drar fel slutsatser.

Herr talman! Äta bör man, annars dör man. Äter gör man, ändå dör man! Jag vet inte om detta uttryckssätt numera kan anses vara upphöjt till ordspråk, men jag tycker i vart fall att det kan vara en kommentar till alla återkommande undersökningar som visar att den viktigaste anledningen till ohälsa som följer av mat inte är bekämpningsmedelsrester eller sådant som vi nu diskuterar, utan det är vad människor äter och hur de äter. Det är förvånande att det behöver göras utredningar för att komma fram till det. Eftersom vi är beroende av mat för att över huvud taget överleva, är det självklart att hur vi äter och vad vi äter är av livsavgörande betydelse. För övrigt är problemet för större delen av världens befolkning inte vad de äter utan vad de inte äter. Detta möjligen sagt också som en kommentar till det tidigare replikskiftet här. Det finns faktiskt en mycket viktig skillnad mellan de mer lyxbetonade problem som vi har i vår del av världen -- att vi äter för mycket, att vi äter för fet mat, att vi äter för proteinrik och energirik mat -- och problemet hur man kan ställa krav på importerade livsmedel. Hur och vad vi äter är ändå en sak som är upp till den enskilda människan. Med information, upplysning och utbildning kan vi bidra till att människor blir tillräckligt kunniga på det här området för att kunna göra de korrekta valen. Det är helt annorlunda med de importerade livsmedlen, som man inte vet någonting om, därför att den relationen gör människan maktlös. Det är precis detta faktum som gör att det är viktigt att vi i landets högsta beslutande församling diskuterar vilka krav vi kollektivt skall ställa på de livsmedel vi importerar. Jordbruksutskottet griper nu -- likt en drunknande, höll jag på att säga -- efter ett halmstrå. Eftersom vi nu med alla medel tvingas hitta arbetsmetoder som minskar vår arbetsbörda, har vi börjat använda en förenklad arbetshantering. Det innebär å andra sidan att vi ibland också kan fördjupa arbetet i utskottet. Det här betänkandet har varit föremål för såväl förenklad som fördjupad hantering, och jag skall i resten av mitt anförande koncentrera mig på det som har varit föremål för den fördjupade hanteringen, nämligen just kontrollen av importerade livsmedel. Det är en fråga som riksdagen haft att behandla åtskilliga gånger bara under den korta tid som jag har varit ledamot av den här församlingen. Det finns en risk att behandlingen ibland blir slentrianmässig, att ett ärende så att säga går i stå, att ingenting nytt händer. Därför vill jag gärna instämma med dem som tidigare i debatten har sagt att det här betänkandet från utskottet faktiskt är ett stort steg framåt i behandlingen av dessa frågor. Det har lyft fram de frågeställningar som finns, fördjupat dem och pekat på problemen med den principiella utgångspunkt som bl.a. jag har, nämligen att vi skall kunna ställa samma krav på de livsmedel vi importerar som på dem vi tillverkar här i landet. Egentligen är det kravet rätt självklart. Säg det till vem som helst ute i samhället, och man nickar instämmande. Ja, det verkar helt rimligt. Det är klart att vi skall ställa samma krav på de livsmedel vi importerar som på dem vi tillverkar i Sverige. Men i det här betänkandet lyfts så att säga den andra sidan fram. Det finns de som menar att vi kan ställa det kravet på vissa väl avgränsade områden. Vi kan t.ex. mäta resthalter av bekämpningsmedel och där kan vi ställa samma krav på svenska och på importerade livsmedel. Men vi kan inte ställa samma krav, av en rad skäl, när det gäller andra aspekter, t.ex. när det gäller etik inom djurhållningen i jordbruket, när det gäller miljöaspekter och andra kvalitetskrav, när det gäller tillsatshormoner och sådana saker. Jag tycker att det är en bra ansats som utskottet gör med att lyfta fram frågeställningarna, men jag tycker ändå inte att jordbruksutskottet är rätt forum för att gå vidare i den här diskussionen. Det normala sättet att hantera sådana här saker är ju att tillsätta en utredning som får försöka belysa frågorna ur olika aspekter. Det är faktiskt mycket sällsynt att vi i riksdagen fattar beslut i frågor som är så okomplicerade att det bara varit att lämna ett enkelt förslag och sedan besluta. Tvärtom är det ju ganska vanligt att det ser ut precis som det gör i det här ärendet, att ett frågekomplex har många många olika aspekter som måste belysas och att det innehåller konflikter där man kanske inte kan tillgodose alla sidor. Vi hanterar detta på så sätt att vi tillsätter en utredning, som försöker se över frågan om hur man kan lösa olika konflikter, var man så att säga måste ta definitiv ställning. Jag tycker att det skulle vara det rimliga sättet att hantera även den här frågan. Det är nämligen oerhört viktigt att vi tar människors oro på allvar. Den grundläggande frågan bakom allt detta är om det är någon mening med att vi i vårt land ställer höga krav på vår egen tillverkning av livsmedel. Är detta meningsfullt i en tid när vi går mot ett alltmer ökat handelsutbyte när det gäller jordbruksprodukter? Jag tror att detta är en utveckling som vi inte kan bromsa och som inte heller bör bromsas. Det är bra att vi har en ökad frihandel mellan olika länder, men en förutsättning för denna ökade frihandel måste faktiskt vara att man funderar över vad i det egna bagaget av krav på miljö, etik och kvalitet som man anser sig ha rätt att bära med sig in i den processen. Det har i betänkandet rests frågor av typen: Om vi nu skall ha samma krav på importerade livsmedel som på inhemska, vad gör vi då när vi t.ex. har olika regler för vår egen produktion, beroende på var i landet produktionen har ägt rum, om den har ägt rum i ett känsligt område med högre krav eller någon annanstans? Vad gör vi med den typ av regler som vi kanske själva har omfattande dispenser från? Jag kan inte svara på de frågorna, eftersom de inte är så enkla att man bara kan säga att vi gör si eller så. Detta är den typ av frågor som kräver en omfattande utredning. Om man, vilket jag hoppas och tror är helt nödvändigt, gör en utredning kring detta, då måste man koncentrera sig på de centrala frågorna. Jag tror inte -- och jag är övertygad om att medreservanterna inte heller -- tror att vi i varje detalj kan ställa exakt samma krav på importerade som på inhemska livsmedel. Men det gäller att vaska fram det som är de centrala kraven. Riksdagen har ju faktiskt redan tagit ett steg i och med beslutet att vi inte skall importera bestrålade livsmedel. Den problematiken är jämförbar med alla andra frågor som vi har rest kring importerade livsmedel. Det finns ingenting som skiljer den frågeställningen från de andra. I den frågan beslutade ju riksdagen att vi inte skall importera bestrålade livsmedel. Argumentet var att det var fråga om ett konsumentintresse, att en majoritet av konsumenterna i vårt land inte vill ha bestrålade livsmedel och anser att sådana inte är nödvändiga. Jag tror att det när det gäller importerade livsmedel finns många fler sådana principiella frågeställningar som kan särskiljas och där man kan ställa samma krav. Därmed, herr talman, vill jag särskilt yrka bifall till reservation nr 1, och i övrigt står vi givetvis bakom de yrkanden som finns i våra reservationer.